Herr talman! Detta blir en ännu kortare interpellationsdebatt eftersom interpellanten inte är på plats. Jag ska dock läsa upp svaret. Erik Ottoson har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att resenärer i kollektivtrafiken ska få det enklare att planera och betala hela sin resa även om flera olika operatörer genomför olika delar av resan. Vidare har Erik Ottoson frågat mig hur jag avser att gå vidare med mitt löfte om att göra vad som krävs för att branschen ska arbeta för gemensamma biljett och betallösningar samt gemensamma reseplanerare för resenärerna. Erik Ottoson har dessutom frågat mig om jag och regeringen avser att ta fasta på det förslag som anförs i interpellationen om att göra det obligatoriskt för alla kollektivtrafikoperatörer att visa konkurrenternas avgångar i sina respektive reseplanerare samt tillhandahålla biljettförsäljning för dessa avgångar. Som Erik Ottoson redan nämner i interpellationen diskuterade vi detta i slutet av januari förra året. Då nämnde jag den interna utredning som presenterades under 2015 och konstaterade att det sker en utveckling med branschgemensamma initiativ och att det finns en etablerad oberoende försäljningskanal för kollektivtrafikresor - resrobot.se. Genom denna portal kan resenärer planera resor och köpa biljetter för kollektivtrafik i hela Sverige. Jag konstaterade även att det tar tid att ändra invanda mönster och att ett flertal resenärer fortfarande vänder sig till de redan tidigare välkända försäljningskanalerna. Regeringen har dock tagit ett flertal initiativ på området, varav flera inom regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter. Flera av initiativen syftar till att utveckla och modernisera kollektivtrafiken till det nya konceptet mobilitet som en tjänst, även kallat kombinerad mobilitet. En nationell färdplan för kombinerad mobilitet har tagits fram som syftar till att stödja framväxten av kombinerad mobilitet. Kopplat till färdplanen finns också ett projekt, finansierat av bland andra Vinnova, för att koordinera, stimulera och övervaka förverkligandet av färdplanens första period fram till 2020. Ytterligare ett initiativ som initierats inom samverkansprogrammet handlar om mobilitet som en tjänst utanför storstäder och ansluter till det regeringsuppdrag om kollektivtrafik på landsbygd som Statens väg och transportforskningsinstitut ska återrapportera senare i höst. EU-kommissionen beslutade den 31 maj i år om förordningen om tillhandahållande av EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster. Detta innebär att all information kopplad till resor ska vara lättillgänglig för alla, både för resenärer och för tredjepartsutvecklare, inom några år. Sverige ligger i framkant och har redan mycket av informationen tillgänglig som öppna data. Dessutom sker en snabb teknikutveckling med mobiltelefonappar både för information och för köp. Även nya betalningslösningar som de svenska innovationerna Swish och Izettle förenklar köp och betalning av bland annat biljetter. Jag tycker att framtiden ser ljus ut och avser att följa frågan. Jag utesluter inte att vidta ytterligare åtgärder på sikt om frågan om boknings och betalsystem kvarstår som ett hinder för resenärers val av kollektivtrafikutövare. Regeringen har just nu inte någon avsikt att göra det obligatoriskt för alla kollektivtrafikoperatörer att visa konkurrenternas avgångar i sina respektive reseplanerare eller att tillhandahålla biljettförsäljning för dessa avgångar. Då Erik Ottoson, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet förklarade andre vice talmannen överläggningen avslutad.